Herr talman! När jag tar del av svaret från kommunikationsministern tvingas jag konstatera att det är mycket passivt och kraftlöst. Jag hade förväntat mig att kommunikationsministern och regeringen nu skulle ha ambitionen att flytta fram positionerna. Det här är en fråga som har diskuterats länge, och den ligger inom ramen för infrastruktursatsningar som angavs redan i regeringens tillväxtproposition våren 1991. Det är mot bakgrund av att den här bron är så att säga nyckeln till hela övre Norrland, på en av de viktigaste vägarna i landet, E 4. Därefter har det visat sig att bron är så bristfällig att det har gått hål i den. Då trodde man att regeringen skulle rycka ut och göra någonting, men icke så. Nu heter det dessutom, till min stora förvåning, i svaret: ''Innan beslut om byggandet av en bro över Ångermanälven kan fattas finns dessutom ett antal juridiska processer som måste fullföljas.'' Beslutet om att bygga bron är ju fattat.

Då kan man alltid hitta på nya skäl. En arbetsplan presenterades i april, och sedan har regeringen väntat och väntat, för att bestämma sig huruvida man skall pröva projektet enligt naturresurslagen, och månaderna har gått. Vad regeringen nu har beslutat om är jag oklar över. Enligt uppgifter i media innebär det en process, där kommunerna skall yttra sig igen -- som om de inte visste vad de ville i den här frågan. Det är i få frågor som det finns så entydiga besked från den lokala opinionen som i den här frågan. Bron behövs för transporter, så att lastbilar kan köra med full last, enkelt uttryckt, på E 4, en Europaväg. Det kan de inte göra i dag, utan de måste göra en stor omväg på 4 mil, som Elvy Söderström sade, därför att Sandöbron inte håller. När Tjörnbron rasade ryckte regeringen ut och satte till alla klutar för att bygga en ny bro. Även om det inte är en lika dramatisk utveckling när det gäller Sandöbron är det ändå något åt det hållet. En ny bro måste till, och det finns ett från alla synpunkter mycket bra projekt. Beslut är fattat. Men regeringen har flyttat pengar från det här anslaget till andra objekt. Okej, men då måste regeringen fylla på med nya pengar, så att det inte i fortsättningen heter att det inte går att klara finansieringen. Det är regeringen som har dragit undan möjligheterna till finansiering, och då måste den återställa dem -- det är regeringens ansvar. Jag tycker allmänt sett att det går trögt med infrastruktursatsningarna. I nuvarande konjunkturläge borde det ske en massiv satsning på infrastruktur. Det tycker alla -- näringslivets företrädare, fackliga organisationer och länsföreträdare av olika slag. Det är egentligen ingen annan än regeringen som tvekar. Det håller på att uppstå en stor förtroendeklyfta mellan regeringen, framför allt kommunikationsministern, och näringslivet samt andra som är berörda av infrastruktursatsningarna, därför att det går så trögt och därför att det pratas så mycket och händer så litet.

Herr talman! Den 50 år gamla Sandöbron är nu, som Georg Andersson sade, så dålig att man har kunnat se Ångermanälven genom vägbanan -- två hål har lagats. Bron är byggd av kristidsmateriel, varför trafik med tunga fordon inte längre kan tillåtas. Trots detta vet vi som bor i de här trakterna att tung trafik förekommer på bron nattetid -- man chansar och kör över, då man inte vill köra en omväg på 4 mil. Detta betingar också mycket stora kostnader. Vägverket talar om att det kostar 40 miljoner per år att göra den här omvägen via Hammarsbron. Omvägen går på en väg som inte är avsedd för så här många eller så tunga transporter. Den går genom tätbebyggda områden, exempelvis Kramfors. Ingen har funderat över vilka miljöstörningar dessa transporter ger upphov till. Det är fråga om en nödlösning som inte kan fortgå en enda dag mer än nödvändigt. Som kommunikationsministern har sagt i sitt svar kostar en ny bro 2 miljarder kronor. Man behöver dock inte ta fram hela summan på en gång. För 1993 behövs 220 miljoner, och byggtiden beräknas till fyra år, dvs. 1997. Det finns således goda möjligheter att starta bygget snarast -- 1993. Jag vill också påpeka att Västernorrland för närvarande har en av landets sämsta byggarbetsmarknader. Har departementet eller Vägverket funderat över vilka vinster som går att göra på grund av den rådande sysselsättningskrisen? På ett så här stort projekt borde flera miljoner kunna sparas genom upphandling under lågkonjunkturen. Jag har lyssnat till statsrådet många gånger. Vid flera tillfällen har han redovisat de betydande belopp som regeringen anvisat till nyinvesteringar i olika vägprojekt. Utifrån dessa redovisningar har jag två frågor till statsrådet: Är statsrådet över huvud taget medveten om den ytterst allvarliga situationen när det gäller Sandöbron? Är statsrådet beredd att omprioritera bland projekt, där man redan har anvisat medel, för att bygget av en Höga kusten-bro skall kunna komma i gång omgående? Det är inte bara framsynt att bygga Höga kustenbron, utan det är nödvändigt att det görs omgående.
Herr talman! Det kan inte hjälpas att man blir litet betryckt när man hör kommunikationsministerns svar på Elvy Söderströms interpellation. Västernorrland har faktiskt landets sämsta vägnät. Den usla vägstandarden på E 4-n genom länet är en belastning för hela Norrland. En rad mycket angelägna projekt behöver genomföras för att E 4 ns standard i Västernorrland skall bli i jämförelse med standarden i övriga landet. Förutom Vedaprojektet -- eller Höga kustenprojektet, som det nu kallas -- behöver man bygga om genomfarterna i Sundsvall och Örnsköldsvik. Dessutom finns det många andra vägobjekt i länet som behöver åtgärdas. Ur arbetsmarknadspolitisk synpunkt är det angeläget att vi använder lågkonjunkturen till att satsa på en utbyggnad av kommunikationerna. Byggarbetslösheten är mycket hög i Västernorrland. I dag är den 25 %, och den ökar oerhört snabbt. Länsarbetsnämnden beräknar att byggarbetslösheten kommer att vara 35 % om bara tre månader. Man räknar också med att arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i Västernorrland kommer att vara 40 % nästa vinter. Siffrorna är katastrofala. Det är inte klokt att vi inte tar vara på dessa resurser för riktigt arbete. I vintras presenterade kommunikationsministern under mycket stor pompa och ståt ett program för att rusta upp landets kommunikationer. För Västernorrlands del blev resultatet av det programmet inte bara magert utan rent ut sagt katastrofalt. I stället för att ge pengar till satsningar för att förbättra vägar och järnvägar i länet, drog regeringen in de medel som den socialdemokratiska regeringen hade avsatt för Mot denna bakgrund borde det vara självklart för regeringen att snabbt ge besked om pengar till en ny bro över Ångermanälven. När kommer ett sådant besked?
Herr talman! Eftersom jag företräder ett av regeringspartierna skulle det väl ligga närmast till hands att jag i den här debatten på något sätt skulle försvara regeringens åtgärder och kommunikationsministern. Men det kan jag inte göra. Jag är kolossalt besviken över det sätt på vilket departementet och kommunikationsministern har skött den här frågan. Kommunikationsministern har skapat stora förväntningar i hela landet, och inte minst i Västernorrlands län när det gäller E 4-n. Dessa förväntningar har förbytts i besvikelser. Jag tror att det är mycket farligt att först gå ut och lova guld och gröna skogar och sedan inte kunna stå för det. Det vore därför mycket värdefullt om kommunikationsministern vid detta tillfälle litet mera klart deklarerade när bron kommer. Har man funderat över dessa frågor i så många månader, borde man vara klar. När man talar med vägförvaltningen och väggeneralen får man en känsla av att om de bara får klart besked från kommunikationsdepartementet är de beredda att sätta spaden i marken i morgon. Därför förvånar det mig att statsrådet säger att en del juridiska problem fortfarande kvarstår och att man fortfarande driver den här arbetsplanen. Den 6 november låg en gång dimridåerna täta över Lützen. Låt oss inför morgondagen, den 6 november, lätta litet på de dimridåer som man har lagt över Vedabron och Ångermanälven. Företagen, det lokala näringslivet, väntar varje vecka på att få komma i gång och ställa upp för att bygga den här bron. Man måste ha klart för sig att den här bron, med sina hål, ändå inte kommer att ersättas av något annat förrän i bästa fall år 1996. Under hela tiden fram till dess skall alla transporter gå den här omvägen. Det är helt oacceptabelt. I en sådan här situation känner man sig nästan frestad att ställa krav på att regeringen skall kompensera för varje tung transport som måste ta den här omvägen. Finns det ingen möjlighet att göra en avräkning mot det arbetsmarknadspolitiska stöd som Västernorrlands län får? Hans Stenberg sade att arbetslösheten för byggnadsarbetarna är ca 25 %. Många betongarbetare och timmermän går arbetslösa. Om vi får i gång dem minskar de anslag länet behöver till arbetslöshetsunderstöd. Samtidigt skulle vi kunna få i gång det här arbetet. En lång rad frågetecken får mig att undra om man inte skulle kunna hantera Vedabron mera rationellt.
Herr talman! Det finns ett par myter i debatten om infrastrukturen. En av dem är att man inte har fattat beslut om någonting. En annan myt säger att ingenting av det som man ändå beslutar om kommer i gång. Detta är i grunden fel. Under de extra anslagen i de paketet på Vägverkets område som brukar benämnas A t.o.m. E inryms ca 310 stora projekt. 290 av dem är i gång. Ett stort antal av dessa projekt forceras nu. Jag kan ta E 4 genom Kolmården som ett exempel. Byggtiden var projekterad till fyra år. Man kör nu dubbla skift för att halvera byggtiden till två år. När det gäller område efter område och projekt efter projekt -- de som redan är kontrakterade och framför allt de som skall starta -- håller Vägverket på att förhandla om för att öka takten i investeringarna. Det andra argumentet är att vad jag sade förra hösten om infrastrukturinvesteringarna skulle vara någon sorts överdrift. Jag fick då en fråga, efter en uppvaktning i näringsutskottet: Kommer det inte i gång några stora byggprojekt med hänsyn till att så många är arbetslösa inom anläggningssektorn etc.? Jo, sade jag, det kommer att startas projekt för ungefär 8 miljarder kronor under det kommande budgetåret. Inte lång tid hade förflutit förrän Georg Andersson poppade upp och sade: ''Jag har finansierat fyra av dessa miljarder. Hur kan statsrådet stå och tala om att det skall komma i gång projekt för 8 miljarder, när socialdemokraterna har finansierat fyra av dem?'' Jag har aldrig försökt ta äran från Georg Andersson för de 4 miljarderna, tvärtom. Mitt svar på frågan från näringsutskottet gällde hur mycket som skall komma i gång. Herr talman! Verkligheten överträffade så småningom med god marginal dessa 8 miljarder. Under detta budgetår förbrukas i infrastrukturinvesteringar för vägar och järnvägar tre gånger så mycket som under ett genomsnittsår under 80-talet, och dubbelt så mycket som under Georg Anderssons sista år som kommunikationsminister, nämligen 13 miljarder kronor. Det tycker jag, herr talman, att man skall hålla i minnet när man nu tar till de här brösttonerna om att det är segt och trögt och att ingenting kommer i gång. Georg Andersson bör gå hem och rannsaka sina egna statistiska nyckeltal i dessa sammanhang innan han kommer hit med den här typen av uppgifter. Jag måste, herr talman, också studera det som Elvy Söderström skriver i sin interpellation och som hon upprepar här i talarstolen. Jag noterar att Georg Andersson klädsamt nog inte exakt instämde i vad hon sade, nämligen att den socialdemokratiska regeringen i augusti 1991 avsatte 2 miljarder kronor till en ny bro. Regeringsbeslutet har jag framför mig här. Georg Andersson var alltså betydligt försiktigare. Han sade att regeringen inom ramen för infrastruktursatsningarna i tillväxtpropositionen tog med det här projektet. Det är alldeles riktigt. Vad var det man tog med?

Det är alltså vad som står i regeringsbeslutet, och jag finner att det är litet märkligt att försöka göra gällande att de här pengarna fanns med bland de 10 miljarder som var finansierade av den ram på 20 miljarder som infrastrukturdelegationen hade till förfogande. Sanningen är att Vedabron aldrig har varit finansierad, annat än till de 170 miljonerna för anslutningarna och för projekteringen. Någon typ av renhållning i den här debatten tycker jag faktiskt att man skall ha, även om vi alla här besjälas av en stark vilja att så fort som möjligt få i gång det här arbetet. Nu vet alla ni som sitter framför mig här att Sverige befinner sig i en oerhört svår situation ekonomiskt sett. Vi lånar nu i genomsnitt 330 miljoner per dygn för underskottet i statsbudgeten. Vi diskuterar ständigt med finansdepartementet -- och vi kommer att fortsätta i dag -- hur vi skall få fram resurser till mera insatser på infrastrukturens område, trots att vi nu har fördubblat i jämförelse med föregående år. Och bland de projekt som är högprioriterade är Vedabron. Jag säger gärna i detta sammanhang utan att tveka, att bland de projekt som ännu icke har funnit sin finansiering ligger Vedabron som nummer ett. Den passivitet och den kraftlöshet som Georg Andersson och Elvy Söderström talar om har ingen förankring i verkligheten, herr talman. Man talar här också om de juridiska processerna. Vad det handlar om är ju att arbetsplanen måste fastställas och att den eventuellt kan komma att bli överklagad. Vi ser dock inte detta som någonting som skulle kunna försena igångsättning av brobygget. Jag har god förhoppning om att det skall kunna fattas ett beslut om Vedabron -- om hela finansieringen, inte bara de 170 miljoner som Georg Andersson orkade med på sin tid.

Herr talman! Jag noterar att kommunikationsministern är väldigt irriterad, kanske framför allt på mig. Jag tycker att det finns skäl för kommunikationsministern att uppträda med ett stort mått av ödmjukhet i denna situation som han har försatt sig i. I den mån det finns irritation tycker jag att Mats Odell skulle rikta den till finansministern, och nu ordentligt sätta ned foten i förhandlingarna med finansdepartementet. Det är ju kommunikationsministern som lider skada av den debatt som pågår om regeringens näringspolitik och infrastrukturpolitik. Kommunikationsministern far illa i dessa dagar. Precis som jag sade har det uppstått en djup förtroendeklyfta mellan kommunikationsministern och framför allt näringslivet -- jag har hört många uttala sig i den frågan. Man litar inte längre på vad kommunikationsministern säger. Man förväntar sig inte att det blir som han har sagt, därför att man är så besviken på löften som inte har infriats, och storvulna presentationer som inte har stämt med verkligheten. När Mats Odell här talar om myter, så vill jag säga att det inte är jag som har skapat någon myt. Jag har förmedlat en uppfattning som finns ute i samhället hos dem som jobbar med här sakerna -- hos kommunalpolitiker och hos näringslivets företrädare. När det gäller de här miljarderna som Mats Odell ofta presenterar på sådant sätt att han har fördubblat i förhållande till vad jag gjorde och tredubblat i förhållande till vad man företrädare gjorde, så har jag vid några tillfällen begärt en redovisning av detta från kommunikationsdepartementet. Senast jag gjorde det var det hos en av kommunikationsministerns närmaste män, en sakkunnig. Jag sade: Kan jag få en exakt redovisning av hur ni räknar dessa pengar? Jag har inte fått det än, och det är ingen som begriper vad ni pratar om. Det stämmer inte mellan vad man ser ute i verkligheten och de bilder som målas i talarstolarna. Vad jag vet är att jag undertecknade beslut som innebar investeringar om drygt 11 miljarder under sommaren och hösten 1991, då arbetslösheten var på väg att gripa omkring sig i vårt land. Meningen var att dessa pengar skulle användas för att möta arbetslösheten och förbättra infrastrukturen i den lågkonjunktur som vi då var på väg in i. Under högkonjunkturen fanns ju inte möjligheter att driva på sådana här projekt. Men nu skall de genomföras. Vänta inte tills nästa högkonjunktur är över oss! Jag hoppas att den kommer ganska snart, men som Vedaprojektet och andra projekt drivs kommer de i bästa fall i gång när högkonjunkturen också är på gång. Det vore till skada.
Herr talman! Låt mig börja med att säga att utarbetandet av den arbetsplan som kommunikationsministern hänvisar till fortgår planenligt. På den punkten skall det inte vara något problem. Jag ställde en provocerande fråga och en annan fråga, och jag har inte fått svar på någon av dem. Jag tycker att det är beklämmande, och jag tar dem på nytt för att markera allvaret i dem. Är kommunikationsministern medveten om de risker som finns med att trafikera Sandöbron, som kanske dessutom missbrukas? Det var den ena frågan och den andra, mycket viktiga, är: Går det att omprioritera så att vi får loss dessa 220 miljoner som vi behöver för att komma i gång med bygget? Det är faktiskt på det sättet vi måste börja. Jag skall inte orda så mycket över omvägen mer än att det handlar om mycket stora kostnader. Det har skett dödsolyckor på vägen. Om detta beror på en undermålig väg för tung trafik eller för mycket trafik kan vi tvista om, men faktum är att det har skett olyckor. Dessutom går denna trafik genom orter där det är helt orimligt att köra dessa transporter. Jag blir litet bekymrad när jag inte får något som helst svar. Jag skulle vilja vara så provokativ att jag säger att den förre kommunikationsministern grävde en grop under valrörelsen och därmed påstod att projektet var i gång. Den nye kommunikationsministern har dementerat detta. Projektet var inte i gång, och det är faktiskt sant. Jag förutsätter att den nye kommunikationsministern inte nöjer sig med att gräva en grop eller att ställa ut vaga löften. Första prioritering på listan -- vad innebär det i sak? Vi har nu väntat och väntat på detta. Vi måste ha ett besked i dag: Går det att omprioritera pengar så att bygget kommer i gång, eller inte?
Herr talman! Sigge Godin klagar över att han inte fick svar på sina frågor. Jag kan instämma i det missnöjet. Kommuniktionsministern sade att han inte hunnit med att svara. Det beror delvis på att han valde att hellre tala om vägbyggen i Norrköping än om Höga kusten-bron. Jag har dock en viss förståelse för att kommunikationsministern hellre talar om det som sker utanför Västernorrland. I Västernorrland händer ingenting på detta område. Kommunikationsministern säger också att det inte har funnits några pengar anslagna till Höga kustenbron. Därför blir jag faktiskt upprörd. I frågedebatten i våras -- som Elvy Söderström sade förut -- sade faktiskt kommunikationsministern att man hade flyttat pengarna till andra projekt. Jag läste protokollet i morse innan jag gick hit. Endera talade kommunikationsministern osanning i våras eller så gör han det nu. Jag vill ha besked om hur kommunikationsministern ser på frågan i dag. Har det funnits några pengar eller inte? Och vart har de i så fall tagit vägen sedan i våras när han uppenbarligen ansåg att de fanns? Jag vill avsluta med att än en gång upprepa min fråga, och jag vill, precis som Sigge Godin ha svar på frågan: När kommer det besked om pengar till
Herr talman! Jag tror att det är mycket värdefullt att vi får detta tankeutbyte kring Vedabron, eller Höga kusten-bron, liksom att tankeutbytet sker utöver partigränserna och även berör partier som innefattas i fyrpartiregeringen. Jag har 25 års erfarenhet som handelskammarchef uppe i Västernorrland och Jämtland. I den befattningen har jag lagt ned kolossalt mycket tid under årens lopp på olika typer av kommunikationer. Vägar har varit en röd tråd som löpt genom mitt handelskammararbete. Jag måste faktiskt säga att jag inte någon gång sedan 1963 har upplevt att man har hanterat ett vägprojekt på det här sättet. Nu är den gamla bron trasig, och vi ser hur trafiken går runt omkring. Just dessa saker tycker jag borde vara anledning till att man inte plockar in den nya bron i någon allmän prioritering, utan klart konstaterar att man nu måste anslå dessa pengar. Jag förstår kommunikationsministern när han säger att Sverige är i en svår ekonomisk situation. Det beror på gamla försyndelser under ett tidigt 1980 tal, och det är svårt att få loss pengar. Men samtidigt vet jag att man i dag på årsbasis anslår ungefär 100 miljarder till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Då finns det pengar. Vi har en byggarbetslöshet i Västernorrland på 25 %. Den kanske kommer upp i 30 eller 35 %. Varför skulle man inte kunna ta en del av de anslag som är avsedda för Västernorrlands län och föra över pengarna på en vägbyggnad så att vi får i gång projektet? Sedan kan vi få pengar efter hand så att bron förhoppningsvis står färdig senast 1996.
Herr talman! Jag tycker det är klokt om vi börjar med frågan: Fanns det pengar eller inte? Då skall man veta hur detta anslag är konstruerat. Jag tror att Georg Andersson och jag förstår varandra på den här punkten. Vedabron fanns med i planeringsramen om 20 miljarder, men den fanns aldrig med bland de tio som var finansierade, utan där var det 170 miljoner. Jag tror att Georg Andersson och jag är eniga på den punkten. Det som har hänt är att vi nu har fyllt ut hela denna planeringsram. Nu skall dessa pengar fram, det är självklart. Jag ser inte att finansieringsfrågan hittills på något sätt har försenat projektet. Möjligen har frågan om hur det skall hanteras i förhållande till naturresurslagen försenat det. Men jag har för mig att detta är en fråga som prioriterats högt inom alla partier. På den punkten har funnits en diskussion, men nu har man kommit till ett beslut, vilket skedde förra torsdagen. Jag har fått frågan: Kan man omprioritera pengar? Jag kan berätta för de ärade ledamöterna att jag har ställt samma fråga till Vägverket. Svaret är att enligt Vägverket så går det inte att omdisponera bland de pengar som Vägverket har till sitt förfogande. Men detta skall icke behövas. Min ambition är fortfarande densamma -- jag har inte ändrat mina uttalanden på den här punkten. Upp till nu kan ni säga att jag inte har kommit med något bevis för att det verkligen kommer fram pengar. Men min ambition är att vi skall kunna fatta ett beslut innan finansieringsbeslutet blir det som hindrar en byggstart. Herr talman! Flera talare har varit inne på satsningarna i Västernorrland. Hans Stenberg sade att ingenting görs i Västernorrland. Då kan jag bara säga att av de 2,2 miljarder som anslogs i kompletteringspropositionen gick 108 miljoner kronor till mindre projekt, särskilt sysselsättningsskapande projekt i Västernorrland. Dessutom har man tidigare gjort satsningar, utöver ordinarie anslag, till Västernorrlands län på 340 miljoner kronor för investeringar i vägar. Hälften av dem, 170 miljoner, har varit satsningar på just denna bro över Ångermanälven. 55 miljoner har gått till investeringar i E 4 mellan Nyland och miljoner kronor i fyra projekt som gällt länsvägar. Arbetslösheten är mycket riktigt mycket hög. Jag har framför mig en statistik som gäller medlemmar i Statsanställdas förbund, alltså de som sysslar med anläggningsarbete. De är anställda dels av Vägverket, dels i privata anläggningsföretag. Detta är en intressant statistik. Antalet arbetslösa där var Arbetslösheten brukar traditionellt gå ned under sommaren, men den låg kvar på 47 % i Y-län, medan genomsnittet gick ned till 23 %. Det intressanta är att i augusti 1992 var arbetslösheten bland samma medlemmar nere i Vi vet inte exakt hur den siffran kommer att öka, som den traditionellt gör när vi går mot vintern. Men alldeles uppenbart har dessa investeringar i infrastrukturen påverkat arbetslösheten också i När kommer pengar? frågar Hans Stenberg. Mitt besked, som jag gav i mitt ursprungliga svar, står fast: senast i budgetpropositionen. Ambitionen är att innan dess komma med ett beslut i den här frågan,

Herr talman! Det var ju ett väldigt intressant besked som nu kom allra sist. Det framgick inte av det skriftliga svaret. Men nu heter det att senast i budgetpropositionen skall det komma beslut om pengar till Vedabron. I det skriftliga svaret står: ''En redovisning av arbetet med finansieringen av infrastrukturen kommer att lämnas i budgetpropositionen och i regeringens planerade proposition till riksdagen i vår om inriktningen av investeringsplaneringen i trafikinfrastrukturen.'' Det tycker jag är väldigt luddigt och oklart. Men får vi beslut om pengar i budgetpropositionen i januari 1993 om pengar till Vedabron, då tycker jag det har varit en stor framgång med denna debatt. Det är synd att inte det beskedet lämnades på en gång. Det är då ett besked till dem som nu planerar att köra vidare med projektet så att det inte hänger upp sig på andra hinder. Finansieringsfrågan har inte försenat projektet, säger Mats Odell. Det är svårt att avgöra vad som är orsak och verkan. Förseningar har det blivit, och oklarheter har det blivit. Regeringen har dröjt med frågan om miljöprövningen. Vi vet inte riktigt vad det nya beskedet om miljöprövningen betyder. Men låt oss inte bråka om det. Låt det gå snabbt, så att vi får i gång jobbet med tanke på sysselsättningen, och för att vi så snabbt som möjligt skall kunna ta en riktig bro över Ångermanälven i anspråk. När man kan köra med fulla lass kan man förkorta körsträckan från hela övre Norrland söderut med mer än 8 km. När det gäller att flytta pengar mellan olika projekt vill jag upprepa mitt önskemål om en tydlig redovisning i de här frågorna. Ingen i den här kammaren begriper hur infrastrukturanslaget har hanterats. Det vet jag. Vi har diskuterat i arbetsmarknadsutskottet och i trafikutskottet, det är oklarheter överallt. Jag menar att kommunikationsministern själv genom yviga utspel är skyldig till att så många oklarheter har uppstått. Kom ned på jorden och diskutera sakfrågorna! Men tack för pengarna.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det enormt positiva svaret. Ändå vill jag kommentera några saker. Jag gör den tolkningen att kommunikationsministern inser allvaret i situationen i Sandö och att åtgärd snarast möjligt måste vidtagas. Ni får ursäkta att jag uttrycker mig på det här sättet, när jag nu återkommer till omprioriteringar. Om det är så att kommunikationsministern inte har pengar i budgeten i januari, startar det inga nya projekt under 1993 vars pengar kan omdisponeras till det här ändamålet, förutsatt att man anser att en bro över Ångermanälven har högsta prioritet? Självfallet säger Vägverket att det inte går, därför att det vill ju ha så mycket pengar som det går att få, för att sätta i gång så många projekt som möjligt. Vägverket skulle fungera dåligt om man inte tyckte på det sättet där. På departementet bör man ändå kunna bedöma utifrån de redovisningar som görs på Vägverket om förutsättningarna finns eller ej. Med tanke på att ekonomin är sådan som den är i det här landet, vill jag ha ett besked om huruvida det går att finna andra pengar om det skulle ''krisa till sig''? Och skulle ambitionen då vara lika hög som den ambition som kommunikationsministern ger uttryck för när det gäller projektet i övrigt? Avslutningsvis vill jag tala om att vi tänker hänga upp det här svaret på en krok i våra rum. Vi kommer att ägna oss åt att studera det fram till jul. Det första jag kommer att göra efter nyår, när budgeten har kommit, är att slå upp kommunikationsdepartementets förslag för att konstatera -- hoppas jag -- att detta är fastslaget. Planerna med Ekesund är klara, där kvarstår inga problem. Vi startar under 1993. Jag förutsätter att inte heller riksdagen ställer hinder i vägen för projektets igångsättande.
Herr talman! Jag tror att vi alla i denna kammare inser det alldeles uppenbara allvaret. Som Elvy Söderström m.fl. sagt, har jag varit på plats och sett vilka problem som finns däruppe. Jag har diskuterat med näringslivet, med åkerinäringen, om de stora extrakostnader som det innebär att tvingas köra runt. Därför säger jag att bron över Ångermanälven har mycket hög prioritet bland de prioriteringar departementet har att göra. Georg Andersson gör sig till tolk för hela kammaren och säger att ingen i denna kammare begriper vad som har hänt med infrastrukturanslaget -- i och för sig litet djärvt kanske. Jag vet inte om han har talat med sina kamrater i finansutskottet. På uppdrag av Georg Anderssons partikamrat Allan Larsson gav min statssekreterare Per Egon Johansson i början av denna vecka en redovisning av det här i finansutskottet. Vi förser gärna Georg Andersson med det material som som då redovisade. Sigge Godin frågade mig om hurvida andra projekt kan tas bort, om man på Vägverket säger att bron över Ångermanälven inte kan byggas inom de resurser som finns till förfogande. Det är klart att det går. Jag har ingen aktuell statistik över de projekt som skall startas. Det jag minns av större projekt som skall starta är en utbyggnad av E 4:an utefter kusten i Norrbottens län. Om jag emellertid här skulle säga att pengarna för det projektet skall tas i anspråk, har jag en motsvarande debatt med ledamöter från Norrbotten nästa gång. Sigge Godin och jag kan säkert förena oss i ambitionen att pengar för detta projekt måste fram.

Herr talman!

ansvaret för bl.a. terminalanläggningar. SJ gavs också frihet att självt forma sin struktur och trafik utifrån de trafikpolitiska mål som riksdagen satte upp. Därmed är det SJ som självt har ansvaret för omlastningsterminalen i Haparanda, och eventuella åtgärder för att modernisera terminalen ligger på SJ. Jag har inte för avsikt att verka för att denna inriktning ändras. Mitt sätt att se på en omaxlingsstation är att den är av betydelse för trafikrörelsen. En sådan station innebär att SJ slipper ett omlastningsförfarande, och därmed förenklas gränsövergången. Eftersom SJ har givits frihet att själva investera i stationer och dylika anläggningar, blir då frågan om en omaxlingsstation en fråga för SJ. Till sist frågan om förbättringen av järnvägstrafiken på Nordkalotten till Finland. Den järnväg som förbinder Sverige med Finland är Haparandabanan från Boden till Haparanda. Banan ingår i länsjärnvägsnätet. Sedan persontrafiken lades ned den 16 augusti 1992 har banan betydelse endast för godstrafiken. Länsstyrelsen i Luleå har begärt att banan skall föras över till stomnätet eftersom den har betydelse för hela landet med godstransporter från norr till söder. I sammanhanget kan jag nämna att det finns ytterligare länsjärnvägar där det har begärts att dessa skall överföras från länsnätet till stomnätet. En av dessa är en bana i andra änden av Sverige, mellan Malmö och Ystad. Frågan bereds inom Banverket innan regeringen kan ta ställning till den. Jag kan inte i dag säga när Banverket avser att lämna sitt yttrande. Eventuella investeringar i järnvägen mellan Boden och Haparanda sker således via länsstyrelsens LTA anslag. I den gällande 10-årsplanen har länsstyrelsen inte avsatt några medel till investeringar i banan.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Det uppstod litet förvirring i början när statsrådet bläddrade bland sina papper. Jag hade förhoppningen att statsrådet skulle hitta ett bättre svar än det jag nu har fått ta del av, men det är inte för sent ännu. Statsrådet har chans att komma åter för att förtydliga svaret -- förhoppningsvis i en mer positiv riktning. Bakgrunden till interpellationen och till de diskussioner som vi har haft under de senaste åren om gränsöverfarten vid Haparanda -- det är ju den det egentligen handlar mer om än om järnvägen dit, även om även den är viktig -- är den expansion som nu sker på Nordkalotten, på Murmansk-området, framför allt med tanke på alla hopkopplingar av järnvägsnät mellan Ryssland och Finland. Ryssarna har nyligen börjat bygga ut järnvägen mot finska gränsen. Det saknas ungefär sex mil innan man har åstadkommit ihopkopplingen men det finska järnvägsnätet. Därutöver finns ett antal planer på att göra ihopkopplingen ännu mer effektiv. Syftet är naturligtvis att få effektivare kommunikationer till Skandinavien. På rysk sida är vägarna helt enkelt i mycket dåligt skick. Det är i första hand järnvägarna man förlitar sig på. I Haparanda behövs en teknik för att koppla ihop järnvägarna, eftersom det är olika spårbredd i Frågan är om vi skall få ta del av dessa kommunikationer, om vi skall få ta del av den utökade handel som blir följden av att ryssarna kopplar ihop näten. Vi skall veta att Murmanskområdet utgör en stor marknad. I bara Murmansk bor över en miljon människor, och där finns rika förekomster av mineraler, skog och mycket annat som det svenska näringslivet är intresserat av. Det förekommer redan kontakter. Men dessa kontakter blir värdelösa på sikt, om man inte kan garantera transporterna. Sedan till knuten: Egentligen är det fråga om en förstärkning och en förbättring av infrastrukturen. Förhoppningsvis kommer det att satsas ett antal miljarder över hela landet. Men det gäller inte den norra delen av landet. I förhållande till den stora miljardrullning som sker på infrastrukturområdet i övrigt är det fråga om fickpengar, dock inte fickpengar i den storleksordningen att berörd kommun kan ta del av dem eller att länsstyrelsen kan få de ynkliga LTA-anslagen. Det räcker inte. Här måste samhället gå in. Om samhället/staten tror att det är bra för landets utveckling och framför allt landets norra delar, måste staten vara beredd, herr statsråd, att gå in och indikera att man vill vara med. Det finns säkert ett intresse från transportköparnas och från SJ:s sida. Men jag tror inte att man kan förverkliga sådana här planer om inte regeringen trycker på, om nu intresset finns. Om jag tyder Odells svar rätt så saknas intresse på samtliga punkter. Har vi egentligen intresse av att öka handeln? Om det inte skall ske med hjälp av järnvägsförbindelser i det här området, hur skall det annars ske, herr kommunikationsminister? Det finns anledning att klara ut dessa frågor. För om det är fart på något område på andra sidan finska gränsen är det faktiskt på järnvägsområdet. Antingen hänger vi med, eller också står vi vid sidan av och tittar på när andra tar hand om handeln med öst i det här området. Ibland har debatten här i landet koncentrerats till att handla om kommunikationer till EG-området. Nu är det dags att vrida på huvudet, Mats Odell. Det finns en marknad också i norr, och vi behöver få kontakt med den innan vi ställs utanför. Därför måste jag be kommunikationsministern att förtydliga sina svar på mina frågor. Har vi ett intresse här, eller hur skall det hela ske om inte via dessa kontakter?
Herr talman! Först vill jag helt instämma i vad Sten Ove Sundström sade om att Nordkalotten är ett mycket intressant område. Vi tror att utvecklingen där kan bli mycket dynamisk. Detta är vi helt eniga om. Jag tror att insikten om detta också finns hos Statens järnvägar, som nu bär ansvaret. 1988 års trafikpolitiska beslut gav SJ oerhörda möjligheter att agera affärsmässigt som affärsverk. Men friheten måste också förvaltas under ansvar. Statens järnvägar kan väl inte undgå att snegla i den trafikstatistik som finns. År 1988 gick 10 699 vagnar på den här banan, motsvarande 219 000 ton. 1989 vagnar och 189 000 ton. Förra året var det nere på 7 571 vagnar på 172 000 ton. Det är detta underlag som har gjort att man inom SJ hittills inte har kunnat ena sig. Jag tror att man på Statens järnvägar har detta med i sina kalkyler inför framtiden. Vi hoppas att den här framtiden skall komma så fort som möjligt. Är det någonting som vi har lärt oss under de senaste åren, är det att icke bygga på spekulationer. Man måste göra investeringar när de är lönsamma. Det finns en mängd investeringar som kan göras med tanke på den miljard som regeringen nu föreslår att riksdagen skall anslå för tidigareläggning av investeringar i affärsverken. SJ är ett affärsverk. SJ är oförhindrat att föra upp detta projekt och begära medel för tidigareläggning, om man vill. Poängen är att det är Statens järnvägar som måste fatta beslutet. Det kan inte regeringen göra, det är SJ som har det ansvaret. När trafiken ökar, det är jag övertygad om, kommer den förbättrade infrastruktur som Sten Ove Sundström efterlyser att finnas. Då kan man resonera om när investeringarna bör genomföras. Man skall jämföra räntekostnader med andra kostnader. I sammanhanget skall vi inte glömma bort att den här investeringen framför allt motiveras av att den innebär en rationalisering. Vari ligger rationaliseringen? Jo, ett mindre antal anställda kommer att behövas. Jag minns inte sifforna exakt, men det är ett antal människor som inte kan fortsätta med sitt nuvarande arbete när automatiseringen har genomförts. Det skall också vägas in i sammanhanget.
Herr talman! Jag tror att vi är väldigt illa ute om vi bygger antaganden på statistiken över den trafik som har förekommit under de senaste åren. Här öppnas helt nya förbindelser, en helt ny marknad -- förbindelser som inte har funnits på många år så länge den s.k. järnridån fanns. Naturligtvis skall SJ ta sitt ansvar här, man skall aldrig frånsäga SJ ansvaret i sammanhanget. Samtidigt är det fråga om ganska tunga infrastrukturinvesteringar som inte SJ ensamt kan bära. Järnvägsinvesteringar gör vi överallt i landet. Varför skulle den här investeringen skilja sig från de tunga investeringar som samhället gör i övriga delar av landet? Jag tror att statsrådet blandar ihop anläggningar och teknik. Det är i första hand fråga om en omlastningsstation och i andra hand en omaxlingsstation. Den senare anläggningen finns över huvud taget inte i Haparanda. Det är viktigt att båda alternativen finns dels därför att godset ibland går över gräns på lastbilar, dels därför att omaxlingsstation är någonting som byggs och finns i Finland och nere på kontinenten. Den moderna teknik som kommer på det här området är det viktigt att ta till sig och nyttja för att få det hela rationellt. Skall vi få det rationellt gäller det att se till att de stora investeringarna förverkligas. Men det klarar inte SJ på det här området. Vi kräver inte att SJ skall göra det enligt 1988 års beslut i andra delar av landet heller. Vi är beredda att pumpa in miljarder i järnvägsnätet, och då måste vi också vara villiga att göra det i de norra delarna av landet inför de stora handelsmöjligheter som sannolikt kommer att öppna sig när man kopplat ihop järnvägarna mellan Det är viktigt, statsrådet Odell, att vi ser till att investeringen förverkligas och att vi inte fastnar i en ständig evighetsdiskussion om vem som bär ansvaret. Det är faktiskt vi politiker som bär huvudansvaret, inte minst kommunikationsminister Odell. Det är dags nu att vi lyfter fram den här frågan. I förhållande till investeringar i Öresundsbro o.d. är det fråga om fickpengar, dock tillräckligt stora för att man inte klarar av det på lokal nivå. Låt oss se till att vi politiker skapar förutsättningar för ett effektivt handelsutbyte även i norr. Låt oss vända blickarna mot norr, inte bara mot EG i söder. Jag är helt övertygad om att det lönar sig för AB Sverige med dessa handelsförbindelser.
Herr talman! Sten-Ove Sundström och jag är egentligen helt eniga om att det är en framtidssatsning och att det är SJ som beslutar. Vad kan då regeringen göra? Jo, man kan ge SJ och andra affärsverk extra medel för att tidigarelägga investeringar. Det föreslår vi nu riksdagen i den krisproposition där Sten-Ove Sundströms parti har varit med om att förhandla fram en lösning.

Herr talman! Jag är överens med kommunikationsministern om vikten av att det här projektet kommer i gång. Låt mig avslutningsvis uppmana statsrådet att trycka på i den här frågan, för man har väntat på det här projektet alldeles för länge. Nu skall pengarna till. Den föregående interpellationsdebatten handlade också om ett viktigt Norrlandsprojekt. Se till att dessa två Norrlandsprojekt kommer till stånd, så att vi slipper antydningar om att politikerna bara satsar i söder. Låt oss se till att vi får till stånd denna viktiga investering i Haparanda. Därmed får vi också tillgång till en allt viktigare marknad i öst.

Herr talman! Roland Sundgren har frågat näringsministern vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att vi skall kunna behålla en svensk järnvägsindustri. Då frågan är kopplad till om regeringen avser ge SJ ett besked som underlättar deras beslut att utnyttja optionen på ytterligare 20 tågset av snabbtåget X 2000, är det en fråga som i första hand berör mitt departement. Frågan har därför överlämnats till mig. Roland Sundgren ställde en motsvarande fråga den 14 oktober. Jag hänvisar därför till mitt svar på den frågan, som jag lämnade här i kammaren den 20 oktober. Jag är medveten om de problem SJ står inför när det skall fatta beslut om ytterligare snabbtåg. Min grundinställning är dock att SJ och ABB har ekonomiska förutsättningar att själva lösa frågan om snabbtågen. Enligt vad jag erfarit pågår en diskussion i denna fråga mellan SJ och ABB.
Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret, som är detsamma som han lämnade för några veckor sedan. Jag hade ställt min fråga till näringsministern, eftersom jag önskade en diskussion om huruvida man från regeringens sida över huvud taget är intresserad av att ha kvar en järnvägsindustri i Sverige. Jag undrade också vilka åtgärder regeringen i så fall är beredd att vidta för att järnvägsindustrin skall kunna behållas. Som exempel på åtgärder som är viktiga tog jag upp just optionen angående de ytterligare 20 tågsätten och snabbtåget X 2000, vilket i nuläget kanske är det mest avgörande för om vi skall ha kvar järnvägsindustrin i framtiden. Just nu är det en produktionssvacka. Men man förväntar stora beställningar, bl.a. på det snabba och lätta regiontåget Rex 95, som blir klart för produktion 1995-1996. Det finns också stora möjligheter till exportorder, eftersom X 2000 nu provas i Amerika. Man kan vidare räkna med stora tunnelbanevagnsbeställningar om tre fyra år från När det gäller X 2000 får vi nu tyvärr upprepa litet av den debatt som vi redan har haft. Jag tycker att det vore intressant att utvidga den här frågan till en större industripolitisk fråga, om inte annat så för att få belyst om regeringen har någon annan näringspolitik än att bara sälja ut statliga företag. För några veckor sedan läste jag i tidningen Ny teknik en intressant intervju med USA:s ledande forskningspolitiker Erich Bloch, som just besökt Sverige. När han fick reda på den svenske näringsministerns inställning att marknadskrafterna skall lösa allt utan statlig inblandning, sade han: Om marknaden skall sköta allt, behövs den inga ministrar. Om er näringsminister är av den åsikten, så gör er av med honom. Kommunikationsministern har ju samma grundinställning som näringsministern, nämligen att detta är en sak för marknaden att klara. Åtminstone utgår svaret ifrån att detta är en fråga som SJ och ABB får lösa. Jag kan i och för sig hålla med om att det ligger en del i detta, men det förutsätter att förhållandena är normala. Det råder nu emellertid inte normala förhållanden, och därför fordras det politiska beslut. Det finns ju många anledningar till SJ:s osäkerhet, och dem känner kommunikationsministern säkert väl till, t.ex. detta med privatiseringar och ökad konkurrens på järnväg samt alla slags avregleringar som diskuteras och som gör det nästan omöjligt för SJ att planera inför framtiden. Avregleringen av busstrafik kan ställa till stora problem för SJ i fråga om medellånga sträckor. Avregleringen av flyget kan i varje fall i ett initialläge skapa problem på en sådan succésträcka för X 2000 som Stockholm-- Göteborg. Dessutom finns det en långsamhet i upprustningen av en sådan snabbtågsbana som X 2000 skall gå. Vidare gör de ekonomiska problemen med höga räntor att SJ i dagsläget är osäkert på om man just nu kan använda sig av optionsrätten. Färdiga tåg går ju inte att använda till så mycket annat än körning på räls. Kommunikationsministern har tidigare i ett svar pekat på möjligheten att det i krispropositionen finns ett anslag på 1 miljard för tidigareläggning av sysselsättningsprojekt hos de affärsdrivande verken. Det behöver ju inte röra sig om så stora belopp, eftersom det är fråga om att täcka de extra räntekostnader som SJ får, om man tidigarelägger beställningar.

Herr talman! Också jag hade väntat mig ett annat svar på den här frågan och då av näringsministern för att höra om det finns något intresse för att behålla svensk järnvägsindustri. Den har väldigt stor betydelse för Kalmar och Kalmar län. Detta ointresse kan få omedelbara effekter för den regionen. Med tanke på detta tänkte jag informera om hur läget är. Det skadar kanske inte för kommunikationsministern att få litet kunskaper om hur det ser ut i olika delar av landet och om vad som kan hända om man inte tillräckligt tar tag i en sådan bransch som just vår järnvägsindustri. I Kalmar skulle 450 personer plus berörda underleverantörer direkt ställas utan arbete Eftersom tidigareläggningspengarna särskilt skall fördelas efter de regionalpolitiska behoven, tyckte jag att det kunde vara lämpligt att ge denna redovisning. Sydöstra Sverige är enligt riksdagens tidigare uttalande ett prioriterat område. I mitt hemlän kommer man -- om detta nu blir verklighet -- att tappa 33 av tillverkningsindustrin, vilket är särskilt allvarligt, eftersom man är så beroende av basnäringarna. Tillverkningsindustrin och skogsindustrin omfattar 39 % av antalet yrkesverksamma i länet jämfört med rikssiffran 26 %. Industriinvesteringarna är mycket låga. Det satsas mycket litet på forskning och utveckling. Dessutom är utbildningsnivån tyvärr mycket låg. Som exempel kan nämnas att civilingenjörstätheten när det gäller tillverkningsindustrin bara är 25 % av riksgenomsnittet. Därför är det särskilt viktigt att en så här högteknologisk bransch får finnas kvar i Sverige och i Kalmar. Beträffande nyetableringar ligger Kalmar län tillsammans med Blekinge och Gotland lägst i landet. Blekinge och Gotland finns ju också i sydöstra Sverige. Inkomsterna ligger en bra bit under riksgenomsnittet, på vissa håll 70 % av riksgenomsnittet. Om de varsel inom ABB och Volvo -- som också har en stor fabrik i Kalmar -- som nu är på gång verkställs, blir den totala arbetslösheten mellan 15 och 20 %. Det är då inte fråga om en särskild bransch, utan det är den totala siffran. Det har nyligen varit stora omställningar inom jordbruket. Ett sockerbruk och ett slakteri har lagts ned. Också Dagab har avvecklat sin verksamhet. Kalmar får inte heller särskilt mycket av vägpengarna, eftersom de skall satsas på skogslänen, som det står i proposition nr 50. I pressmeddelandet definierar man skogslänen så, att det är länen i norra Sverige. Nu råkar det vara så, att Kalmar län också är ett skogslän i lika stor utsträckning som Dalarna, men det tar man sällan någon hänsyn till. Jag är mycket intresserad av att få veta om det finns något intresse hos regeringen för att bevara en kvalificerad svensk järnvägsindustri. Det behövs i dag en sådan intresseförklaring, eftersom det råder en väldigt stor osäkerhet. Som Roland Sundgren sade gör ju inte talet om privatisering o.d. investeringsbesluten enklare. Det handlar ju om långsiktiga beslut. Det är inte bara SJ som har intresse för den här frågan. Också vårt länstrafikbolag skulle vilja tidigarelägga beställningen av regionaltåg. Men man har fått beskedet att denna industri kommer att avvecklas, eftersom staten inte ställer upp tillräckligt och ger besked om att det finns ett intresse av att behålla den -- vilket i sin tur får stora effekter på den regionala trafik med nya moderna tåg, som man skulle kunna ha och som man skulle vilja utveckla. Finns det något intressse för att bibehålla och utveckla svensk järnvägsindustri? Är kommunikationsministern beredd att ta initiativ till t.ex. ett särskilt branschprogram, där olika åtgärder skulle kunna samspela?

Herr talman! Kommunikationsminister Odell sade nyligen att vi i Sverige i dag lånar 330 mkr per dygn. Jag är helt medveten om den allvarliga ekonomiska situationen. Fabriksnedläggelser eller indragningar till följd av att projekt förskjuts i tid kostar också mycket pengar. Men de tas från ett annat konto. I det fallet måste man också kanske låna, men inte för framtida investeringar utan för konsumtion, arbetslöshetsersättningar eller för att på konstlad väg inrätta arbeten. Det är tragiskt med en bra fabrikation som bara väntar på order. I Tyskland är man imponerad av tågen, men problemet är att om tyska staten gör en beställning, kommer tillverkningen naturligtvis att ske där. Det är USA-ordern som man här i Sverige väntar på. Under tiden händer det ingenting, om inte SJ nu gör sina inköp och utnyttjar sina optioner. Det är ganska bråttom. Många människor lever i dag i stor ovisshet. De är oroliga för sina arbeten. Jag var i veckan i Kalmar och fick höra vilka stora bekymmer man har där. Men man har också bekymmer i Bergslagen. I Köping där man har Volvofabrikation sprider sig oron. Jag läste i tidningen i dag att Kanthal nu varslar om uppsägningar och att fyradagarsvecka har införts. Överallt skakar det. Det här är ändå en industri med framtid. Därför undrar jag om man inte skulle kunna tänka sig att ge SJ räntefria lån, att på något sätt stötta så att beställningarna kommer i gång. Då kan man få en beställning under tiden svackan pågår. Varje arbetsplats som kan räddas naturligtvis med rimliga insatser -- jag är medveten om kostnadsläget -- betyder arbete och närande, god industri som vi alla har nytta av. Det finns ett gammalt ordspråk som är mycket bra och som illustrerar situationen i Västmanland i dag. Det lyder: Medan gräset gror dör kon. Man räknar med att få order, men först om några år, och då kan de inte längre effektueras, eftersom det kanske inte finns någon industri kvar.

Herr talman! Det måste klargöras att regeringen inte köper några tåg, utan det gör SJ som självständigt affärsdrivande verk. Nu pågår förhandlingar mellan SJ och ABB om en eventuell affär. Det hoppas jag, eftersom det är angeläget att vi så småningom får fram tåg till alla järnvägar som byggs. Då kanske det är litet fel att regeringen klampar in i en förhandling. Det kan ju betyda att man kanske t.o.m. får betala litet för mycket för tågen. Om nu inte SJ klarar det här så borde det var en angelägenhet för SJ att be regeringen om hjälp. Jag frågar mig om det har förekommit någon sådan förfrågan och om det finns några möjligheter till räntefria lån i detta läge. När vi nu satsar så mycket på att bygga ut järnvägsnätet vore det bra tokigt om vi skulle tvingas att köpa tågen utomlands.
Herr talman! Roland Sundgren, Lena Öhrsvik och Birgit Henriksson har frågat mig om regeringen är intresserad av att bevara och utveckla svensk järnvägsindustri. Svaret på den frågan är ett obetingat ja. Fordonsteknik över huvud taget är ju en av de branscher där Sverige ligger i den absoluta frontlinjen när det gäller internationellt industriellt kunnande och renommé. Herr talman! ABB är ju ett världsföretag. Liksom andra framtidsbranscher måste ju denna bransch stöttas och ges goda chanser att utvecklas och överleva. Regeringens politik på detta område är optimal. Vi bygger nu ut infrastrukturen och satsar mycket på järnväg. Därmed får man en bra hemmamarknad. SJ har ett starkt engagemang i marknadsföringen av de nya svenska snabbtågen. Som jag tidigare nämnde i ett interpellationssvar har vi en politik som bl.a. går ut på att se till att, utöver de mycket stora befogenheter som SJ har fått, investeringarna finansieras och att även göra det möjligt att tidigarelägga investeringar, vilket finns med i 1988 års beslut. SJ har alltså möjlighet att låna pengar på mycket förmånliga villkor via Riksgäldskontoret. Men utöver detta har nu anslagits 1 miljard kronor som framför allt skall täcka räntor för tidigareläggningar. Svaret på den fråga som här ställdes är att det finns pengar till räntekostnader för tidigareläggningar. Jag tror på goda grunder att ytterligare preciseringar och krav i denna fråga kan innebära att man försämrar möjligheterna när det gäller en sådan förhandling. Vi skall nu vara glada över att dessa möjligheter finns, att parterna nu förhandlar och att det också är klart att det är parterna som har ansvaret. Staten har gett de förutsättningar som behövs. Lena Öhrsvik frågade mig om jag var intresserad av att inrätta ett särskilt branschprogram. Särskilda branschstöd och andra branschfrågor sorterar emellertid under näringsministern. Den ställda frågan bör därför besvaras av honom. Carl Olov Persson frågade om Statens järnvägar har fört diskussioner med Kommunikationsdepartementet och om man nu diskuterar med ABB. Besked om ramarna har getts. Med de möjligheter som finns och den miljard som som står till förfogande har SJ de förutsättningar som behövs. SJ och ABB har förutsättningar att lösa denna fråga.

Herr talman! Jag har full förståelse för att kommunikationsministern under pågående förhandlingar inte kan gå in i alltför detaljerade diskussioner. Det var heller inte avsikten, utan frågan var ställd till näringsministern just för att vi skulle få möjlighet att diskutera den näringspolitiska dimensionen. Men vi fick ju inte svar av näringsministern. Tanken var att inte pressa kommunikationsministern på några ytterligare detaljer. Nu vill jag bara skicka med synpunkten att jag förutsätter, som riksdagen tidigare också uttalat sig för, att man vid fördelningen av miljarden särskilt beaktar regionalpolitiskt prioriterade områden. Där ingår sydöstra Sverige. Jag beskrev något de problem som finns både med ABB och med Volvo. Problemen är oöverstigliga, och de skapar en mycket stor osäkerhet och otrygghet i vår region. Men jag hoppas att regeringens ändå positiva intresse för svensk järnvägsindustri något kan lindra den oro och otrygghet som man känner.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för beskedet att det faktiskt finns pengar att stötta tågindustrin med. När metallklubben vid ABB uppvaktade oss riksdagsledamöter i länet menade de att om man fick litet hjälp, skulle problemen kanske lösa sig, men annars inte. Jag är också väl medveten om att detta är en förhandlingsfråga mellan SJ och ABB. För oss har det tidigare framställts att det svåra trångmålet har varit lånesituationen och bristen på pengar. Jag förväntar mig nu att man kan lösa denna fråga. Eftersom vår framtidsindustri är så otroligt viktig, måste vi slå vakt om just den. Jag förstår också att man inte kan gå in på detaljer när förhandlingar pågår.

Herr talman! Jag får tacka biståndsministern för svaret på mina två frågor om biståndet till Vietnam. Bakgrunden är mycket riktigt den som biståndsministern nämner i sitt svar. Delar av utrikesutskottet gjorde ett besök i Vietnam i september. Eftersom även Alf Svensson nyligen har kommit tillbaka från Sydostasien, kan vi nu diskutera den här frågan utifrån aktuella och färska intryck. Det tycker jag är viktigt. Vi vet båda att den ekonomiska utvecklingen i Vietnam är mycket dynamisk. Det finns rapportörer som talar om att Vietnam t.o.m. blir en tiger inom loppet av tio år. Det är fascinerande att se den aktivitet som präglar landet. Trots regionala skillnader ser man som besökare en sjudande verksamhet. Alla synes sysselsatta på risfälten, i butiker, i små restauranger och i verkstäder. Men dagens Vietnam är fortfarande, trots de mycket hoppingivande ekonomiska framtidsutsikterna, ett land med stora infrastrukturella problem. Man behöver kraftverk och elproduktion. Man behöver vägar, broar, järnvägar, flygplatser, hotell, telekommunikationer och maskinell utrustning till industri och jordbruk. FN har tillsammans med landets regering räknat fram ett investeringsbehov motsvarande 7 miljarder US-dollar. Till detta kommer lika stora behov för tekniskt bistånd och know-how. Vietnam, som så många andra av tredje världens länder, befinner sig just nu i ett övergångsskede, ekonomiskt och politiskt. Marknadsekonomin är på väg att slå rot, och det finns genom den nya författningen ett embryo till politisk pluralism. Situationen är här, som i många andra länder med liknande utveckling, mycket skör. Det finns hinder för en gynnsam utveckling. Jag vill peka på några av dem. Ett stort sådant hinder är naturligtvis ett minskat bistånd. Bortfallet från f.d. Sovjetunionen har varit mycket kännbart. När Sverige sedan minskade sitt bistånd i samband med detta budgetår väckte det stor förvåning i landet. Sverige var faktiskt ett av de första länder som diplomatiskt erkände Vietnam efter krigsslutet 1975. Ett annat hinder är naturligtvis den amerikanska sanktionspolitiken. Vietnam är medlem både i använder ju sitt veto. Det råder även en kapitalbrist. Sanktionspolitiken innebär ju också att USA genom sitt veto blockerar lån i Asiatiska utvecklingsbanken. Dessutom finns de gamla resterna av byråkrati, korruption, smugglingsverksamhet och statliga ineffektiva företag. Jag tror att det allra viktigaste för en positiv utveckling ändå är att man får behålla en fredlig utveckling i regionen. Det innebär att den stora FN missionen måste lyckas i Cambodja. Själva pekar de på ett av sina stora framsteg, att man inte längre behöver importera ris, utan att man nu t.o.m. kan exportera. Min uppfattning är att det i det här övergångsskedet är mycket viktigt att vi som givarländer står fast vid våra åtaganden. Det svenksa biståndet behövs verkligen i den form det har. Men formerna kan utvecklas. Det var tragiskt när vi här i riksdagen minskade biståndet i våras. Av biståndsministerns svar utläser jag samma positiva syn som vi socialdemokrater har på biståndets storlek och inriktning beträffande Vietnam. Jag hoppas innerligt att biståndsministern skall lyckas överföra det förhållningssättet till de övriga partierna i regeringen. Det hoppas jag. Det svenska biståndet behöver spela på samtliga sina instrument för att insatserna i Vietnam skall bli så effektiva som möjligt. Jag vill naturligtvis gärna lyfta fram de insatser som planeras av SwedeCorp. De är lika viktiga som de infrastruktursatsningar och skogsprojekt som vi jobbar med redan nu. Presidentvalet i USA har stor betydelse för den fortsatta sanktionspolitiken. Man har tippat att oavsett vem som vinner valet, kommer sanktionerna att lyftas i början av året. Jag vill be biståndsministern att konkretisera den sista meningen i svaret. Den är väsentlig för detta. ''Sverige kommer aktivt att verka för att ett sådant stöd utan fördröjning realiseras.'' Det betyder alltså att vi stöder hävandet av sanktionspolitiken. På vilket sätt? Jag vill väldigt gärna att Alf Svensson konkretiserar den meningen.
Herr talman! Det är med viss förvåning som jag hör statsrådet Alf Svensson med ett uppriktigt och klart ja bekräfta att regeringen är beredd att genom fortsatt bistånd stödja Vietnam i dess politiska och ekonomiska omvandling. Jag delar Alf Svenssons förhoppning att Vietnam är på väg mot en politisk och ekonomisk omvandling. Den ekonomiska omvandlingen pågår för fullt, vilket jag själv kunde bekräfta vid mitt besök i Vietnam med utrikesutskottet i september. Jag var där tillsammans med bl.a. Kristina Svensson. Men den politiska omvandlingen såg vi inte mycket av. Visserligen var man inte lika uppriktig som de i Laos. Där klargjorde man mycket bestämt att varje land skulle bygga upp sitt politiska system, som passar det landet. I Laos passar det med enpartisystem. Det gjorde man klart för oss. I Vietnam är de politiska förhållandena liknande dem i Laos, men de vietnamesiska ledarna uttrycker sig inte lika drastiskt som de laotiska. Man är mycket väl medveten om att Sverige är en mycket stor biståndsgivare. Det visar inte minst BaiBang-projektet. Där har vi lagt ner drygt två miljarder i ett, som de flesta anser, alltför stort projekt. Men biståndsministerns klara besked, att vi skall fortsätta att satsa bilateralt och multilateralt på Vietnam i minst samma omfattning som tidigare, tycker jag står i skarp kontrast till regeringsförklaringen hösten 1991. Där står det så här: ''Biståndspolitiken läggs om i riktning mot ett väsentligt starkare stöd för demokrati och marknadsekonomi. Biståndet till Vietnam minskas och avvecklas om inte en tydlig demokratisering sker.'' Min uppfattning om Vietnam är att det är ett land, visserligen mycket fattigt, men på god väg att få ordning på sin ekonomi. Man har 8 % tillväxt i ekonomin. Man har 13 % inflation. I dagsläget är, enligt vad man uppgav när vi var där, omkring 85 % av företagsamheten privatiserad. Det finns en mängd av fattiga länder som har större behov av hjälp än Vietnam. Det borde också ligga Vietnam i fatet att man inte gör några särskilda framsteg, vare sig vad avser införande av flerpartisystem eller frågor om mänskliga rättigheter. Jag anser att man raskt borde avveckla det bilaterala programbiståndet, som nu uppgår till 225 miljoner kronor per år. För att inte äventyra ingångna avtal anser jag att avvecklingen bör ske under en treårsperiod och vara helt slutförd vid 1995 års utgång. Jag anser det mycket lämpligt att vid genomförandet av biståndsreduceringen med en och en halv miljard just dra bort biståndet från Vi fick en mycket positiv bild av Vietnam vid vårt besök. Men jag drar motsatt slutsats jämfört med statsrådet Alf Svensson. Jag anser det stötande att en nation med en sådan effektivitet och med sådana ambitioner fortfarande skall få vårt stöd. Det är många andra nationer som behöver det bättre. Vi har bidragit till Vietnams uppbyggnad och groende välstånd. Men beslut måste kunna tas om att dra sig ur. Ett av motiven till att ge fortsatt stöd till Vietnam skulle vara, som någon litet skämtsamt har sagt, att det gäller att hålla sig väl med Vietnam, för ingen vet när Sverige kan komma i den sitsen att vi är i behov av utvecklingsbistånd. Sjävklart skall vi kunna ge fortsatt stöd inom hälsooch undervisningssektorn. Men det bilaterala stödet borde avvecklas. Självklart bör man också se till att Sverige och svensk industri kan utnyttja den goodwill som det stora biståndet på över 6 miljarder borde medföra. Men allt bistånd vi gett kanske bara skapat ''badwill'', om vi nu låter vietnameserna sköta sig mer på egen hand.

Herr talman! Både Kristina Svensson och statsrådet Alf Svensson tog upp detta att man ser tendenser till en demokrati i Vietnam. Jag tror att Kristina Svensson använde sig av uttrycket att man ser ett embryo till en demokratisering. Men jag tycker inte att man ser så mycket av det hela. Vid ett flyktigt besök i Vietnam är det kanske inte så märkligt att man inte ser så mycket av detta. Vi fick bl.a. en föredragning på 45 minuter där man mycket omständligt talade om vad den nya författningen i Vietnam skulle innebära. Man sade ganska tydligt att det ur demokratisynpunkt inte var någon förändring i sak i författningen. Förändringarna hade mer att göra med antalet ledamöter i deras riksdag. Det skulle minskas med 100 personer ungefär. Man skulle genomföra ett helt nytt ekonomiskt program osv. Men det fanns ingenting nytt i den nya författningen ur demokratiseringssynpunkt, inte heller talades det om att man skulle gå vägen mot ett flerpartisystem. Jag tror att den nya författningen skulle träda i kraft nu i höst. Reduceringen av antalet ledamöter var något som jag, och kanske flera med mig, blev litet fundersam över. Man hade ett elitistiskt tänkande där. Det angavs nämligen som skäl till varför man skulle dra ner antalet ledamöter i deras riksdag med ungefär 100 personer att det inte fanns tillräckligt antal utbildade människor för att besätta dessa poster. För oss i västerländska länder som mera funderar på att människors tankar och åsikter skall speglas från många olika håll, dvs. att både fattiga människor och de som har en hög utbildning skall vara med, är detta ganska konstigt. Jag hoppas att det inte berodde på en felöversättning av tolken. Det sades mycket tydligt att bakgrunden till att man minskade antalet ledamöter var att det inte fanns tillräckligt antal dugliga människor som kunde sitta i riksdagen. Om vi ser det ur demokratisynpunkt fanns det egentligen ett A-, ett B och ett C-lag i Vietnams riksdag. A-laget -- dvs. i positiv mening, det måste man säga när man säger A-lag i Sverige -- var de som satt i riksdagen, men som också hade funktioner i parlamentet. B-laget var de som hade funktioner i riksdagen och som var ute i provinserna. C-laget var de ledamöter i riksdagen som sammankallades och bara var där tre, fyra dagar två gånger per år. De hade för avsikt att utöka detta till sex, sju dagar. Bakgrunden till att dessa ledamöter inte var i riksdagen så länge, var att det inte fanns tillräckliga ekonomiska resurser för det.